Fru talman! Hans Wallmark har frågat mig hur jag och regeringen har försäkrat oss om ökad medvetenhet om riskerna för samhällsviktig infrastruktur och bättre fungerande rutiner bland svenska myndigheter som har att göra med energiförsörjning och energidistribution. Låt mig börja med att säga att jag ser allvarligt på de brister som har framkommit hos Svenska kraftnät. Säkerhetsfrågor ligger högt på regeringens dagordning. Myndigheter som bedriver verksamhet som till någon del är av betydelse för Sveriges säkerhet måste också bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete. Det pågår nu flera genomgångar av bristerna inom Svenska kraftnät. Men för att slutsatserna från dem ska tas om hand på ett bra sätt och leda till konstruktiva åtgärder är det en fördel att ha en ny ledning på plats som inte har varit en del av de processer som nu granskas. Regeringen beslutade därför i förra veckan om en tillförordnad generaldirektör för Affärsverket svenska kraftnät. Svenska kraftnät fick i regleringsbrevet 2017 i uppdrag av regeringen att redovisa vilka övergripande åtgärder som affärsverket vidtagit för att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete i enlighet med säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen. Frågan om säkerhetsskydd och informationssäkerhet togs också upp vid den årliga myndighetsdialogen med Svenska kraftnät i juni 2018. I början av januari kallade dessutom den dåvarande samordnings och energiministern Ibrahim Baylan upp den dåvarande generaldirektören för Svenska kraftnät. För att förstärka skyddet för de mest skyddsvärda verksamheterna i samhället har regeringen prioriterat arbetet med en ny säkerhetsskyddslag. Den nya lagen, som innebär en ambitionshöjning på området, träder i kraft den 1 april 2019. Redan för ett år sedan infördes dock en skyldighet för statliga myndigheter att samråda med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten inför utkontraktering av viss verksamhet. Regeringen har också tagit initiativ till en ny utredning på området som den 30 november 2018 överlämnade sitt betänkande, som för närvarande remitteras. Betänkandet innebär bland annat utökad kontroll vid utkontraktering, upplåtelse och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet samt en betydande förstärkning av tillsynen på området. Regeringen kommer fortsatt att agera för att öka medvetenheten kring vikten av säkerhetsskyddsarbetet. Det pågår bland annat arbete med att vidareutveckla myndighetsstyrningen i Regeringskansliet gällande frågor om säkerhetsskydd och informationssäkerhet.

Fru talman! I denna sena timme måste jag säga att det känns som lite déjà vu att få diskutera säkerhetsrutiner och säkerhetsrisker med statsrådet Anders Ygeman, även om han denna kväll dyker upp i sin nya roll som energi och digitaliseringsminister. Fru talman! Detta är mycket centrala frågor. I min interpellation hänvisar jag till den delrapport, Motståndskraft , som Försvarsberedningen presenterade i december i december 2017, där vi just visar på samhällets sårbarhet och att en antagonist, en fiende, inte nödvändigtvis behöver använda bara militära maktmedel för att slå mot Sverige. Man kan också få Sverige på knä genom att slå mot centrala funktioner. Jag brukar själv, fru talman, påminna om hur Sverige skulle se ut då vi under en vecka har saknat tillgång till el, vatten och internet. Hur påverkar det samhället och samhällets funktioner? Det är därför som denna typ av säkerhetsrutiner och säkerhetsfrågor är så centrala i Myndighetssverige. Fru talman! Då måste jag ändå säga att denna regering i mitt tycke har tagit lite lättsinnigt på dessa frågor, alternativt har drabbats av en makalös otur. Det är ju inte en gång eller två gånger utan återkommande som vi ser denna typ av aningslöshet gestalta sig från svenska myndigheter. I dag talar vi om Svenska kraftnät. För ett drygt år sedan talade vi från riksdagens talarstol om Transportstyrelsen. Risken är stor att vi om ett år talar om någonting annat. Det är det som är det problematiska. Därför efterlyser jag lite grann svar från statsrådet Ygeman som en del av den kollektiva regeringen hur man långsiktigt, målmedvetet och kontinuerligt arbetar med dessa frågor. Jag måste säga att jag tycker att det är bra att statsrådet har entledigat generaldirektören och utsett en annan tillfällig. För bara ett par veckor sedan lät det på ett annat sätt. Jag tror att det var den 11 januari som det meddelades att generaldirektören skulle vara kvar. Men den 7 februari fick generaldirektören gå. En annan utmärkande faktor när det gäller denna typ av säkerhetsrutiner och säkerhetsrisker är att det sällan eller aldrig är regeringen själv som berättar detta, utan det är tack vare granskande och uppföljande medier som avslöjandena kommer. Så har det varit hela resan när det gäller Svenska kraftnät, och så var det tidigare när det gäller Transportstyrelsen. I denna sena timme skulle jag vilja att statsrådet Ygeman berättar för oss få ledamöter som är kvar i kammaren hur regeringen arbetar med detta. Jag vet inte om Svenska kraftnät har varit föremål för statsministerns eget säkerhetsrådsarbete. Jag tror att det borde vara det. Avslutningsvis: Den fråga som vi väl alla funderar på, fru talman, är om statsrådet Ygeman nu har hittat ett säkert rum i vilket han kan föra konversationer obetvingat med sin statsminister.
Fru talman! Hans Wallmark gör sig löjlig, trots att han vet bättre. Jag har aldrig haft några problem att hitta något rum för att diskutera någonting med vare sig statsministern eller något annat statsråd. Däremot finns det saker som bara kan diskuteras i de rummen, vilket gör att jag inte diskuterar sådana saker med statsministern eller något annat statsråd i andra lokaler, exempelvis i fikakön eller restaurangkön. Det gav jag uttryck för i en intervju. Jag tror att Hans Wallmark är fullt medveten om detta, trots att han kommer med den här oseriösa gliringen. Jag tror att man måste ta Sveriges säkerhet och säkerhetsskyddsarbetet på betydligt större allvar än så, Hans Wallmark. Vi har haft ett antal historier där outsourcing och utkontraktering har gjorts på ett dåligt sätt, utan att säkerhetsaspekterna har beaktats i tillräcklig omfattning och utan att det har gjorts ett ordentligt säkerhetsarbete innan. Om Hans Wallmark upprörs av den här regeringens arbete på området, vilket han ju ger uttryck för i denna interpellationsdebatt, kan jag upplysa Hans Wallmark om att det innan den här regeringen tillträdde fanns en annan regering, som drev på för outsourcing. Den ställde krav på myndigheter att lägga ut känsliga uppgifter utomlands. Den gjorde det utan att stärka säkerhetsskyddslagen på det sätt som den här regeringen har gjort, utan att stärka det systematiska säkerhetsarbetet på det sätt som den här regeringen gör och utan att ständigt ta upp de här frågorna i myndighetsdialogen. Det vore alltså intressant att höra hur Hans Wallmark ser på de åtta år då hans eget parti var ansvarig för den här utvecklingen. Hans Wallmark ställde också frågan om myndigheten Svenska kraftnät hade varit uppe i regeringens säkerhetspolitiska råd. På den frågan svarar jag att jag inte vet, eftersom jag under ett och ett halvt år inte har varit en del av regeringen utan i stället riksdagskollega med Hans Wallmark. Sedan ett och ett halvt år tillbaka är jag ej heller medlem i detta råd. Den frågan får alltså ställas till någon annan. Jag tror att jag därmed har svarat på de Hans Wallmark har ställt. Jag vill kort besvara den inledning som Hans Wallmark hade om betänkandet som Försvarsberedningen har lämnat. Jag tycker att det är bra. Ju mer komplext och utvecklat ett samhälle blir, desto fler potentiella sårbarheter finns det för en angripare att utnyttja - oavsett om det rör sig om en terrororganisation, en främmande stat eller bara en illasinnad politisk påtryckargrupp. Det gör att samhällets försvarsmekanismer måste utvecklas i samma takt. Det viktiga i det arbetet är dels att säkerhetsarbetet är med från början, eftersom det kan vara svårt eller omöjligt att kasta på det i efterhand, dels att man har ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete där man som myndighet eller ansvarig själv tar reda på vilka sårbarheter som eventuellt kan finnas, tar reda på var de känsliga punkterna finns och systematiskt arbetar för att undanröja de riskerna.
Fru talman! I all välmening får man kanske påpeka för regeringens medlemmar att det när man har varit en del av makten sedan 2014 blir svårare och svårare att distansera sig från det egna ansvaret genom att peka på regeringsperioden 2006-2014. Däremot ska jag faktiskt ge det erkännandet att jag tycker att en del av de förändringar som har genomförts de senaste åren - lagskärpningar, säkerhetsskyddslagen och en del av det som statsrådet Ygeman räknade upp - i allt väsentligt har varit bra. Jag tror inte heller att regeringen har mött något aktivt motstånd här inne i kammaren när det gäller den typen av förändringar. Det är ändå viktigt att ta den här typen av frågeställningar och hot på största allvar och betona hur viktigt det är att myndigheter inte är aningslösa. Det gäller både myndigheter som har varit inblandade i säkerhetsrisker, som Svenska kraftnät och Transportstyrelsen, och myndigheter som hittills inte har varit det. De måste inse allvaret. Sedan har det faktiskt inte varit tillåtet att frångå tidigare regler och lagstiftning heller. Det finns all anledning att påminna om det. Jag vill återvända till Försvarsberedningens delrapport, som just visar på det moderna samhällets utsatthet och sårbarhet, fru talman. Det menar jag ärligt talat att vi över parti och blockgränser, oavsett om man för närvarande är en del av regeringen eller en del av oppositionen, i större utsträckning borde reflektera kring. Det tycker jag är Försvarsberedningens stora bidrag i delrapporten: insikten om det moderna samhällets komplexitet och därmed sårbarhet, liksom hur viktigt det är att man följer rutiner och lagstiftning samt att lagstiftare vid behov, när blottor identifieras, följer upp med ny, skärpt lagstiftning. Där tycker jag ändå att kammaren kan se tillbaka på ett antal år av att kontinuerligt ha skärpt lagstiftningen, fru talman. Jag kan bara utlova en sak till statsrådet Ygeman, fru talman, och det är att jag kommer att fortsätta bevaka den här typen av frågor kring säkerhetsrutiner och säkerhetsrisker från statliga myndigheter och statliga företag. Jag tror nämligen att det är viktigt, och för oss som än så länge befinner oss i opposition är det dessutom en skyldighet att följa upp regeringen, regeringens myndigheter och regeringens ansvar på det här området.
Fru talman! Jag vill först tacka Hans Wallmark för att han vidimerar bilden att det tidigare fanns en viss slapphet på det här området, för att han bekräftar att den nuvarande regeringen har skärpt till den och för att Moderaterna bejakar de skärpningar av säkerhetsskyddslagstiftningen och det systematiska säkerhetsskyddsarbete som har gjorts. Det hedrar Hans Wallmark. Jag tycker också att det är bra att Hans Wallmark kommer att fortsätta bevaka de här frågorna, för jag tror att det är en grundläggande del av riksdagens kontrollmakt att granska regeringen och regeringens myndighetsstyrning och se till att den håller högsta möjliga nivå. Det här arbetet måste fortsätta. Det finns ingen startpunkt och ingen fast slutpunkt för arbetet, utan vi måste kontinuerligt driva på såväl myndigheternas säkerhetsskyddsarbete som regeringens säkerhetsarbete och höja vår säkerhetsnivå. Jag ser fram emot att fortsätta debattera de här frågorna med Hans Wallmark.
Fru talman! Jag tänkte bara avsluta med att påpeka följande. Jag tycker att det är bra att statsrådet bekräftar och vidimerar att vi har gjort ett arbete på det här området. Jag skulle också tycka att det var klädsamt, fru talman, om statsrådet i sitt sista inlägg bekräftade och vidimerade att det har förekommit en del slarv, övergrepp, övertramp och lagöverträdelser hos svenska myndigheter och att det i grunden inte är bra. Sedan kan vi dividera om exakt vem som skulle ha åtgärdat saker och ting samt när och var det skulle ha gjorts, men det är just när slarv och rena lagbrott begås som vi riskerar vår gemensamma säkerhet. Alldeles oavsett huruvida vi för närvarande sitter i regering eller opposition måste vi ändå vara besjälade av att säkra våra rutiner och funktioner - i Sveriges intresse.
Fru talman! Hans Wallmark har naturligtvis rätt när han säger att det har förekommit slarv, brister och lagbrott vid svenska myndigheter i deras säkerhetsarbete. Det är också det vi har dragit relevanta slutsatser av, och vi har sett till att dels åtgärda bristerna, dels skärpa arbetet.